Fru talman! I september väckte Systembolagets bolagsledning frågan om förlängda öppettider på lördagar. En förändring av öppettiderna kräver ett riksdagsbeslut. Systembolaget ville därför att frågan skulle tas upp i just riksdagen. Deras förslag verkar dessvärre ha fått nobben av regeringen. I det svar som jag nu får från Lena Hallengren framkommer det att statsrådet främst åberopar den svenska alkoholpolitikens socialpolitiska syften och att en ökad tillgänglighet skulle påverka dessa syften negativt. Statsrådet lyfter bland annat fram påståendet att ökade öppettider på lördagar skulle ge ökade skadeverkningar. Jag respekterar statsrådets åsikt i frågan, men jag håller inte med om att längre öppettider på lördagar skulle påverka folkhälsan negativt. Men frågan gällde dock varför regeringen, trots Systembolagets önskan, inte valt att gå vidare med förslaget till riksdagen. Regeringen får absolut tycka att längre lördagsöppet skulle påverka folkhälsan negativt, men oavsett regeringens åsikt i frågan är det riksdagen som beslutar om Systembolagets öppettider. Om Systembolagets styrelse tycker att det vore lämpligt att utöka dessa anser jag att riksdagen bör avgöra denna fråga. Det finns egentligen inte någonting som tyder på att svenskarna har mer alkoholproblem nu än när Systembolaget hade lördagsstängt eller innan Bolaget fick självbetjäningsbutiker, varför det blir märkligt att regeringen inte ens låter riksdagen pröva frågan om att låta Systembolaget ha öppet ett par timmar extra på lördagarna. Vidare nämnde statsrådet i sitt svar att staten har kontroll över butiksetableringar, att man inte ska sälja till personer som är under 20 år och att förtroendet för Systembolaget är väldigt högt. Jag har också högt förtroende för Systembolaget, fru talman, och jag tycker att det är bra att man gör noggranna kontroller utifrån de åldersgränser som finns. Men detta har egentligen inte så mycket med själva frågan att göra. Det jag reagerar mot är att regeringen stoppar förslaget om längre öppettider. Jag kan inte se att detta påverkar vare sig statens styrning över butiksetableringar, ålderskontroller eller förtroendet för Bolaget negativt. Det är det faktum att det är riksdagen och inte regeringen som avgör frågan som gör att denna fråga behöver ställas. När det kommer en önskan från Systembolagets styrelse om längre öppettider menar jag att det vore rimligt att Sveriges högsta beslutande organ, riksdagen, prövar denna fråga. Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren: Kommer regeringen att ta upp frågan om längre lördagsöppet på Systembolaget i riksdagen? Om inte, varför vill inte regeringen låta riksdagen, som är landets folkvalda, pröva denna fråga?

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Åtminstone sedan 1400-talet har svenska ledare på olika sätt infört olika typer av begränsningar gällande svenskarnas alkoholvanor. Redan 1494 utfärdade Sten Sture den äldre ett förbud mot att både bränna och sälja brännvin i Stockholm. Mellan 1917 och 1955 var starköl förbjudet. År 1919 infördes motbokssystemet, och 1982 stängde Systembolaget på lördagar. De senaste 30 åren har vi bevittnat en del liberaliseringar av svensk alkohollagstiftning. År 1991 öppnades exempelvis den första självbetjäningsbutiken på prov, men inte förrän 2014 hade alla butiker självbetjäning. År 2001 återinfördes lördagsöppet på samtliga systembolag, och 2018 röstades ett tillkännagivande om att tillåta gårdsförsäljning igenom i riksdagen. Detta har dock ännu inte införts. Fru talman! Vi är nog många som någon gång varit i en situation då vi spontant bjudit in vänner till middag en lördag och tänkt att det kanske vore gott med en flaska vin eller ett par öl till maten, men Systembolaget har redan stängt. Vill man verkligen ha en flaska vin löser det sig oftast ändå. Man kanske kan låna av grannen. Gästerna kan kanske ha med sig. Jag som bor i Rydebäck, utanför Helsingborg, har bara 20 minuter med färjan till Danmark. Precis som när starköl var förbjudet i Sverige kan vi köpa vårt vin eller annan alkohol så fort vi är på danskt vatten. Att tura var, och är fortfarande, en grej i Helsingborg på grund av Sveriges alkoholpolitik. Om man alltid vill vara spontan planerar man sina inköp från Systembolaget. Man får helt enkelt bunkra upp med öl, vin och sprit så att man alltid har det tillgängligt när man vill ha det. Detta är precis vad dåliga öppettider leder till - det ökar tillgängligheten till alkohol i hemmet. Då kan vi fråga oss om dessa planerade inköp, som gör att man alltid har ett lager hemma, leder till att människor dricker mindre eller till att de dricker mer. Jag tror snarare på det sistnämnda. Sveriges restriktiva hållning gällande öppettider har troligen effekten att människor dricker mer, även om syftet från regeringen är det motsatta. Att regeringen väljer att lyfta upp den här frågan sätter myndighetsåldern i ett nytt perspektiv, känner jag. Regeringen gick nyligen fram med ett förslag om att 15-åringar exempelvis ska få byta kön. Nu föreslås det att tolvåringar ska kunna byta juridiskt kön. Men vuxna människor som är över 20 år anses inte vara myndiga nog att handla en flaska vin efter klockan 15 en lördag. För mig blir detta ganska absurt. Fru talman! I sitt svar nämnde statsrådet Systembolagets höga förtroende samt att staten har kontroll över butiksetableringar och att man på så sätt kan se till att personer under 20 inte kan köpa alkohol. Men det är ju inte riktigt vad denna fråga handlar om. Jag har fått ett bra svar angående att man inte vill pröva den här frågan i riksdagen just därför att regeringen inte behöver ta upp frågan. Men mitt parti, precis som alla andra partier, driver inte frågan om att Systembolaget ska avskaffas. Precis som alla andra partier vill vi inte ändra åldersgränsen för inköp av alkohol. Jag vill dock fråga statsrådet om det inte vore rimligt att göra människors liv lite mindre krångliga genom att faktiskt låta Systembolaget ha öppet längre på lördagar.

Fru talman! Jag tror att statsrådet och jag får vara överens om att vi inte är överens, så jag ska inte förlänga den här debatten så mycket mer. Men för att sammanfatta det vi faktiskt är överens om: Ingen av oss driver frågan om att avskaffa Systemet. Vi är överens beträffande de skadeverkningar som statsrådet nämner. Statsrådet och jag är överens gällande åldersregler för inköp av alkohol. Vi är säkert också överens om att man precis som nu ska fortsätta tillåta e-handel. Men det viktiga i den här debatten, som handlar om förlängda öppettider på lördagar, verkar vi inte vara överens om. Jag står fast vid mitt tyckande - om Systembolagets styrelse anser att förlängda öppettider på lördagar vore önskvärt borde man låta denna fråga prövas av riksdagen. Vid bifall till förslaget hade man både förenklat människors vardag och minskat människors behov av att ständigt ha alkohol hemma i huset. Det handlar alltså om tillgängligheten av alkohol i hemmet. De senaste 30 åren har vi sett en långsam men successiv liberalisering av den svenska alkoholpolitiken. Även om det inte blir verklighet i detta nu tror jag inte att det dröjer länge innan svenskarna av regeringen anses vara myndiga nog att handla en flaska vin efter klockan 15 på lördagar.